Herr talman! Sverigedemokraterna är det parti som går längst och vill helt ta bort det överstatliga EU för att i stället ha frivilliga samarbeten mellan länderna. Man skulle tänka sig att vi då bör motsätta oss allt som läggs fram i riksdagen till följd av beslut i EU. Men personligen ser jag det som en ganska fruktlös kamp så länge vi inte är en del av en styrande majoritet. I stället har vi valt att stödja de små steg mot ett mindre överstatligt EU som ibland kan uppvisas från andra partier. En tidigare utredning som var tillsatt för att klargöra hur EU:s så kallade revisionspaket skulle integreras i svensk rätt ansåg inte att det fanns någon anledning att ställa krav på ett generellt tillsynssystem för företag av allmänt intresse. Några av remissinstanserna framförde att ett tillsynssystem som omfattar icke-finansiella företag är främmande för den svenska marknaden. Sverige har en lång tradition av att tillämpa självreglering, och det är också den modell som hittills har gällt och, får man väl säga, har fungerat väl. Vi brukar sällan dela Centerpartiets syn på genomförandet av EU-direktiv, då partiet brukar vara positivt till nästan allt som kommer från Bryssel. Jag hoppas att detta inte blir undantaget som bekräftar regeln. Många partier har i olika sammanhang framfört åsikten att EU bör bli smalare och vassare. I dag inför EU alltmer detaljreglering av de enskilda länderna, helt utan att se till varje lands unika förutsättningar på respektive område. Det stora problemet är att EU-nivån i stort sett alltid är fel nivå för förändringar av lagar i Sverige. Antingen finns det ett behov av att ha likvärdiga och anpassade lagar mellan olika länder, men då behövs de normalt för betydligt fler länder än de som råkar ingå i EU. Det är nog få frågor som enbart berör länder som ligger inom EU:s område och inga andra. Alternativet är att det inte finns ett behov av att ha globala regler, utan de regler som vi själva har satt upp är tillräckliga. Vad som är än värre än EU:s förmåga att lägga sig i detaljfrågor i medlemsländernas lagstiftning är Sveriges överdrivna tolkningar av EU-direktiv. Ofta sticker Sverige ut och gör mer långtgående förändringar än vad som egentligen är nödvändigt. Detta verkar vara ännu ett sådant exempel. Man kan verkligen undra på vilket sätt detta gör EU smalare och vassare. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Smalare men vassare! Centerpartiet är konsekvent kritiskt till alla former av regelverk och pålagor som begränsar möjligheterna för jobbskaparna i det svenska näringslivet - det är allt från enskilda firmor, små och större aktiebolag till börsnoterade företag - att verka, vara konkurrenskraftiga och tillväxtinriktade, liksom kunna konkurrera globalt med sitt kunnande och sin kreativitet. Det är så vi bygger Sverige starkt, och det är så vi ser till att människor kommer i arbete och försörjning. Vi säkrar välfärden genom skatteintäkter. Vi ska inte begränsa möjligheter för och hämma kreativiteten hos entreprenörer genom att onödigtvis försvåra formerna och ramverken för deras företagande. Här har vi att genomföra ett EU-direktiv, det så kallade revisionspaketet, som främst reglerar revisorer i stora bolag och företag av allmänt intresse. Vi utser myndigheter som övervakar dessa och beslutar om en rotation av revisorer. Syftet med detta är gott, och det finns säkert flera fall - kanske inte så många i vårt land, men i övriga Europa - där en sådan ordning är högst befogad och helt nödvändig. Genom att stärka revisionen som institution och göra den helt oberoende av de företag den har att revidera förhindrar man oegentligheter i företag. Vi har i Sverige länge använt begreppet "auktoriserad revisor" för att markera detta oberoende. Vi bestämmer också vad som ska anses vara företag av allmänt intresse. Det är börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsbolag. De flesta, även vi i Centerpartiet, är överens om att detta är bra och nödvändigt. Det är glädjande när det från regeringens sida finns en ambition att göra det på ett sådant sätt att det ger revisorsföretagen och revisorerna så lite regelkrångel som möjligt och inte onödigtvis försvårar deras arbete. Samtidigt gäller det att de är oberoende av andra relationer med kunden, det vill säga det företag de är satta att utföra revisionen på. Man får inte tillhandahålla några tilläggstjänster till revisorskunden. Man ska som revisor självklart inte kunna få någon befattning i företaget, som till exempel styrelseledamot eller chef, inom ett år efter utfört uppdrag. Man ska kunna redogöra för sin opartiskhet i särskilda rapporter till en revisorsnämnd, som får utökade uppgifter och befogenheter. Man ska som revisor underordna sig en kvalitetskontroll med ett tidsintervall om sex år eller, ibland, mindre. Det införs också krav på vad och hur revisorn ska redovisa och att man ska förhålla sig skeptisk. Det är väl ganska naturligt för en revisor att göra det, tycker jag - det är väl liksom det som är uppgiften. Mängden disciplinära åtgärder mot en revisor ska utökas med sanktionsavgifter. De ska vara kännbara och i värsta fall innebära att en revisionsbyrå måste pausa sin verksamhet under så mycket som tre år, om det finns skäl för det. En revisor eller en revisionsbyrå som inte kan ägna sig åt sin profession under så lång tid är borta från marknaden, kanske för alltid. Det är såklart kännbart. Allt detta är rimligt och acceptabelt. Inga remissinstanser som har tittat på detta har emotsatt sig det, och det ligger i linje med vad direktivet kräver. So far, so good! Men när vi kommer till tillsynsfrågan har vi i Centerpartiet reagerat på att man även ska kunna ingripa mot företaget, det vill säga det som anlitar revisionsbyrån, med en ny lag om särskild tillsyn. Det är i det här fallet Finansinspektionen som får denna uppgift - som om inte den har tillräckligt att göra! Finansinspektionen har också uttryckligen bett att få slippa. Detta är helt främmande för den svenska traditionen av självreglering, och det känns väldigt främmande för Centerpartiet. Utredningen, som regeringen i övrigt följer, rekommenderar inte en sådan ordning. Att man ska göra detta är inte heller ett krav som uttryckligen ställs i EU-direktivet. Det är den här typen av gold-plating av EU-direktiv som vi i Centerpartiet ofta reagerar emot - när Sverige väljer att inte bara införa det vi måste i vår lagstiftning utan stiftar helt nya lagar, som ingen har bett om och som det inte heller tycks finnas några speciellt starka skäl att efterfråga. Man kan också ha synpunkter på den inkonsekvens som det innebär när finansiell verksamhet avkrävs en väsentligt kortare rotationsperiod för revisorer - 10 år jämfört med 20-24 års rotation, vilket gäller för företag av allmänt intresse. Det är alltså börsbolagen. Det ställer till problem för de börsnoterade företag av allmänt intresse som i delar av sina verksamheter, i olika dotterbolag och i bolag som i sin tur är etablerade i olika EU-medlemsstater, utöver skillnaden i rotationsperioder har att hantera 28 olika regelverk. Så många medlemsstater handlar det om. Det hade därför varit bra om reglerna harmoniserats innan de fastställdes här, herr talman. Utan att yrka på det i kammaren skulle jag önska att regeringen framöver verkar för en harmonisering mellan medlemsländerna, om inte annat för att stärka europeiska företag på den globala marknaden. Herr talman! Nu står vi dock här och ska fastställa ett lagförslag om revison. Jag vill därför yrka bifall till Centerpartiets reservation, som bygger på min egen följdmotion och innebär att vi motsätter oss en överdriven och onödig reglering som avviker från svensk tradition för bolagsstyrning, där det är aktieägarna och bolagsstämman som med hjälp av revisorerna - och på deras inrådan - utkräver ansvar av styrelse och vd. Det är också främmande för oss att Finansinspektionen blir den myndighet som får uppgiften, som inte på något sätt är kopplad till deras övriga verksamhet. Ni som inte stöder detta borde ta er en funderare över varför just Finansinspektionen ska få den här uppgiften. Menar ni att det är Myndighetssverige som ska ta kommandot över börsnoterade företag, deras ägare och stämmor? Det skickar om inte annat signaler om att ni också kan tänka er en överrock som ser till att bolagsstyrelser kvoteras, som är något vi har varit överens om är en ägarfråga. Ni som valt att inte stödja vår följdmotion och reservation, är det verkligen er mening att vi ska anträda en väg där det är Finansinspektionen som övervakar näringslivet och företagen av allmänt intresse, och inte bara finansbolag och banker, som sker i dag? Vi ligger i så fall farligt nära den klåfingrighet som i förlängningen skulle innebära att man också godkänner en ordning där EU beslutar hur en bolagsstyrelse ska vara sammansatt.

Herr talman! Under våren 2014 antogs den EU-förordning om ändringar i revisorsdirektivet som kallas revisorspaketet. Svensk rätt ska vara anpassad och direktivet genomfört den 17 juni 2016. Det vi i dag ska fatta beslut om är alltså ett resultat av EU-beslut. Det är ett resultat av strävan efter konkurrensneutralitet på en gemensam europeisk marknad och efter ett högt förtroende för marknaden och de företag som verkar där. Det finns i utskottet en stor enighet om förslagen i propositionen, och vi välkomnar att revisionens viktiga roll också uppmärksammas på EU-nivå. Revisionen fyller en viktig samhällsfunktion. Den syftar till att öka tillförlitligheten i företagens rapportering, som är ett viktigt beslutsunderlag för bland annat aktieägarna. De föreslagna lagändringarna syftar till att stärka revisionens oberoende, förbättra kvaliteten och tillföra mer information i revisionsberättelsen. Det är också till stor nytta för olika intressenter. Revisionspaketet är i ljuset av de skandaler som förekommit, där företag begått bokföringsbrott utan att revisorn agerat, en oerhört viktig proposition. Revisorer har också i en del fall, som medier rapporterat om, varit inblandade i skandalerna. Det skadar förtroendet för revisionen och hela näringslivet. Därför måste revisorernas oberoende stärkas. Flera bestämmelser i direktivet och hela förordningen riktar sig till företag av allmänt intresse. Det tydliggörs också i lagen vilka som ingår: börsbolag, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag och så vidare. För att stärka revisionens självständighet begränsas andra tjänster som revisorn får sälja till det granskade företaget och värdet av dem. Tilläggstjänster får inte påverka revisorns oberoende, vare sig ekonomiskt eller professionellt. Det tydliggörs att en revisionsbyrå inte ska ta sig an uppdrag om någon inom byrån har betydande ekonomiska intressen i företaget. Det införs även en karenstid för revisorer som deltagit i revision att gå över i tjänst på ledande befattning i det granskade företaget. För att stärka oberoendet införs regler om byrårotation. Företag av allmänt intresse ska byta revisionsbyrå efter tio år. Om ett bolag anlitar en och samma revisionsbyrå under så många år finns det risk för att revisorns oberoende i förhållande till det granskade företaget försvagas. Även om det nu inte är så är misstanken om ett försvagat oberoende tillräcklig anledning för att införa en regel om byrårotation. En annan nyhet är att alla företag av allmänt intresse ska ha revisionsutskott. De ska också bevaka de nya reglerna om opartiskhet. Utskottet ansvarar även för ett anbudsförfarande som ska föregå valet av revisor. Ett företag ska heller inte kunna göra sig av med en besvärlig revisor utan att lämna sakliga skäl för det. I fråga om revision ska Finansinspektionen ansvara för tillsyn över företag av allmänt intresse. Och det är många av de företag som faktiskt berörs av lagstiftningen som redan nu står under Finansinspektionens tillsyn. Även börsbolagen, som också Ola Johansson pratade om, har under senare år ställts under Finansinspektionens tillsyn, till exempel i fråga om prospekt och marknadsmissbruk. Det är lämpligt att samla tillsynen hos en och samma myndighet när det kommer till revision, både för ett bättre resursutnyttjande och för enkelhet för företagen. Finansinspektionen kan besluta om sanktioner mot ett företag av allmänt intresse som inte inrättar ett revisionsutskott, utser revisor på fel sätt, behåller revisorn för lång tid eller avsätter revisorn utan saklig grund. Men först och främst ska företag ges möjlighet till rättelse. Vid överträdelser kan sanktionsavgifter utdömas. I särskilt allvarliga fall kan även personer i ledande befattning i företaget bli föremål för sanktionsavgift eller förbjudas att inneha ledande positioner inom företag av allmänt intresse. Sanktionerna ska givetvis vara proportionerliga och ta hänsyn till hur företag och ansvariga agerat i det särskilda fallet och även tidigare, men också hur allvarlig förseelsen är och om man har medverkat till utredning. Tillsynen är inget problem om man gör rätt eller har ambitionen att göra rätt. I revisorspaketet finns regler som rör såväl revision som de granskade företagen och relationen emellan dem. Därför är det rimligt att båda parter står under tillsyn och kan bli föremål för sanktion. Lagen blir ett slag i luften om den inte följs upp och om myndigheten inte har möjlighet att kräva rättelse eller möjlighet att ingripa när den får uppgifter om överträdelser. Konkurrens på lika villkor och förtroende för marknaden förutsätter ju att alla håller sig till de regler som har satts upp. På liknande sätt ska revisorerna och revisionsbyråerna granskas av Revisorsnämnden, som också får utökade möjligheter till sanktioner gentemot dem som missköter sig i förhållande till reglerna om oberoende. Disciplinsystemet utökas på liknande sätt med sanktionsavgifter och förbud att utföra revision, som också Ola Johansson pratade om här tidigare. Det införs även en uppgiftsskyldighet, stärkt med möjlighet till vite. Syftet är att åtgärderna ska verka avskräckande och upprätthålla förtroendet för revisorernas oberoende. Om jag ska sammanfatta propositionen, vilket kanske inte alltid är så lätt, innehåller den regler om mer omfattande revisionsberättelser och stärkt oberoende. Fler företag ska ha ett revisionsutskott som också får fler uppgifter, Finansinspektionen ska utöva tillsyn över företag av allmänt intresse och Revisorsnämnden får ökade möjligheter till disciplinåtgärder. Vi socialdemokrater välkomnar de nya reglerna och yrkar bifall till förslaget till beslut och avslag på motionen.

Herr talman! Dagens debatt handlar om implementeringen av ett EU-direktiv, det så kallade revisionspaketet. Det är ett paket som ska leda till ett stärkt oberoende mellan revisorn och den som granskas. Min kollega Johanna Haraldsson har just på ett väldigt bra och tydligt sätt redogjort för propositionens innehåll, så jag tänker inte stå här och upprepa allt som Johanna har sagt. Genom revisionspaketet skärps de regler som syftar till att skydda revisorernas oberoende, vilket är mycket bra. Revisorer och revision Jag vill yrka bifall till utskottets förslag till beslut i betänkandet och till regeringens proposition. Med tanke på betänkandets tjocklek skulle man kunna tro att det här skulle bli en lång debatt, men så är inte fallet.